Herr talman! I motion 1714, undertecknad av centerledamöterna från Skaraborg, har vissa regionalpolitiska frågor berörts, då med utgångspunkt från det län vi representerar. Inrikesutskottet har i betänkande nr 7 behandlat denna motion liksom ett stort antal motioner med liknande innehåll. Kanske kan man tolka den strida motionsfloden just i detta ämne på så sätt att det här finns speciellt mycket ogjort. Behov och önskemål har förts fram från skilda regioner och av olika partirepresentanter. I motion 1714 har vi sökt att något belysa Skaraborgs regionalpolitiska situation, dels fördelar, men dels också brister. Till bristerna hör onekligen att länet är och enligt förslag synes förbli i avsaknad av eftergymnasial utbildning. Men till detta finns det anledning att återkomma i annat sammanhang. Till fördelarna hör, som vi ser det, länets uppbyggnad av ett flertal tätorter, som har olika karaktär och som inbördes kompletterar varandra. Näringslivets liksom myndigheters verksamhet har god spridning över hela länet. I denna decentraliserade ortsstruktur finns förutsättningar för att arbete, service, såväl offentlig som kommersiell, och en bra miljö skall bli tillgängliga för alla människor. Detta bör enligt vår uppfattning vara en riktig målsättning för regionalpolitiken. Vi har i motionen hävdat att Skaraborg borde vara intressant som studieobjekt av ett flerkärnigt län med decentraliserat näringsliv, förvaltning och bebyggelse. Det bör ske en utvärdering som belyser de ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelarna med en sådan struktur. Vi anser att en sådan utvärdering skulle ge intressanta fakta och ur många synpunkter vara värdefull för den vidare samhällsplaneringen. Till de brister som finns i Skaraborg hör obalansen i arbetsmarknaden och vissa strukturförändringar inom näringslivet. För att genom ett exexempel belysa detta kan nämnas att under åren 1965-1970 minskade antalet förvärvsarbetande inom jord och skogsbruk med ca 7 500. I vår motion har vi framfört vår uppfattning att lokaliseringspolitiska insatser både i form av lån och bidrag bör utgå också till Skaraborgs län. Detta för att komma till rätta med obalansen i arbetsmarknaden, en obalans som nu tenderar att alltmer förstärkas. Inrikesutskottets majoritet har med hänvisning till pågående länsplanering inte ansett att motionen skall föranleda någon riksdagens åtgärd. Reservationen I i detta betänkande av utskottets centerledamöter har emellertid tagit upp dessa och liknande frågor och hemställt om en parlamentarisk utredning om regionalpolitiken. Där heter det bl.a. att den regionalpolitiska utredningens uppgift bör ”vara att utifrån en decentralistisk grundsyn lämna förslag till en ny regionalpolitik byggd på kriterier och med en länsdemokratisk beslutsordning som framhållits i motion 1975:222.

Enbart befolkningsmålsättningen för län och kommuner är inte ett tillräckligt instrument för detta. Även förvärvsgraden, åldersstrukturen, näringsstrukturen och befolkningstätheten är viktiga utgångspunkter för de regionala insatserna.”

Herr talman! Inrikesutskottet har föreslagit att motion 1715 om regionalpolitiska insatser i Södermanland inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. Det är ett öde som denna motion delar med många andra. Trots detta kan jag inte underlåta att säga några ord om de förhållanden som givit anledning till motionen i fråga. I Södermanland tror vi oss ana att man annorstädes, både inom centrala myndigheter och bland folk i allmänhet, anser att det inte finns några större problem i Södermanland i vad gäller sysselsättningen, vägfrågor och näringspolitiska förhållanden. Men så väl beställt är det trots allt inte, Södermanland har stora och många problem i nämnda avseenden. I motionen 1715 har jag tillsammans med mina medmotionärer redovisat de mest betydande bristerna, t.ex. på vägnätet. Jag måste ändå här än en gång understryka behovet av en snar upprustning av riksvägarna och de mest betydelsefulla länsvägarna inom länet. Högsta prioriteten måste dock tillerkännas standardförbättringar och om och tillbyggnader av vägarna till Stockholm. De är nämligen att räkna till grundförutsättningarna för ett expanderande näringsliv inom Södermanland. De största problemen i länet är dock inte knutna till vägarna utan till näringslivet och arbetstillfällena. I vad gäller de sistnämnda är det inte bara fråga om antalet utan främst om differentieringen på olika slag av arbetstillfällen. Valfriheten i fråga om arbete är alltför begränsad, främst för ungdomen men också för kvinnorna. I detta avseende kommer naturligtvis nedläggningen av flygflottiljen i Nyköping att skapa nya och betydligt ökande problem. Därför måste åtgärder sättas in från statens sida för att öka tillgången på lämpliga och attraktiva arbetstillfällen i Nyköpingsregionen. I detta sammanhang är länsstyrelsens förslag i länsplanering 1974 att därest nuvarande ortsklassificeringssystem bibehålles Nyköping Oxelösund uppflyttas till primärt centrum värt att uppmärksammas. Eskilstunaregionens problem har under senare år diskuterats i många sammanhang. De har också belysts i metallmanufakturutredningen, men ännu återstår att med kraft driva igenom åtgärder för stärkandet av näringslivet inom Eskilstunaregionen. Det är inte tillräckligt med den naturligtvis värdefulla men ändock begränsade utlokaliseringen av ett eller annat företag från Stockholm. Därtill behövs fortsatt kraftfull satsning på industrisidan. Västra och mellersta Södermanland, dvs. Katrineholm, Flen och Vingåker, torde dock vara de kommuner som har de största problemen i vad gäller näringslivet och sysselsättningen. Så har det varit praktiskt taget under hela 1970-talet, och risk finns —- om inte kraftfulla motåtgärder vidtas — att så blir fallet under lång tid framöver. Även om folkmängden i länet håller sig någorlunda konstant är dock förändringarna i invånarantalet mycket varierande i de olika länsdelarna. I de östra länsdelarna — de som ligger intill AB-länet — sker en viss ökning. I Katrineholms A-region är det däremot svårt hålla befolkningssiffrorna uppe. Här råder i stort sett stagnation och vissa år t.o.m. minskning av folkmängden. Här krävs ett målmedvetet och starkt bistånd från statens sida för att förhindra en tillbakagång, som kan komma att medföra skador i samhällsfunktionerna och vilka senare kan visa sig omöjliga att avhjälpa. Södermanland är inget problemfritt län, och särskilt Katrineholms A region inrymmer många och stora problem. Det framgår också av Länsplanering 1974. Man kan med skäl säga att den i viss utsträckning är en larmrapport om situationen i Södermanland och enkannerligen dess västra delar.

Herr talman! Jag tänker i huvudsak uppehålla mig vid ortsklassificeringen. Jag har i motionen 642 hemställt att ortsklassificeringen av Örnsköldsvik ändras så att Örnsköldsvik klassas som primärcentrum. Allra först några reflexioner om klassificeringens princip. Det är förunderligt att trots allt tal om jämlikhet och alla ambitioner att jämställa människor och medborgargrupper med varandra, sysslar man i vårt land fortfarande med indelning av medborgargrupper i klasser. Vi får fortfarande läsa om överklass, medelklass och underklass. Sociologerna använder sig fortfarande av indelning av medborgarna efter socialgrupp 1, 2 och 3. Utifrån dessa kvardröjande klassificeringstankar låg det naturligtvis nära till hands att riksdagens majoritet 1972 valde metoden att genom ett centralt beslut klassificera landets kommuner.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 Utskottet beskrev 1972 de primära centra så, att dessa i regel har en ganska väl differentierad arbetsmarknad, som emellertid ofta inte är tillräcklig för utnyttjandet av kvalificerad arbetskraft och av kvinnlig arbetskraft. För att tillgodose detta behöver näringslivet byggas ut. Vidare sägs: ”En första åtgärd i den riktningen är att redan beslutade omlokaliseringar av statlig verksamhet främst bör gå till primära centra. Enskild central förvaltning bör genom lokaliseringsstöd påverkas att flytta till orter av detta slag.” Det är med andra ord en klart markerad styrning. Erfarenheten under de två år som förflutit visar också att utvecklingen gått i den avsedda riktningen. En fortsättning åt samma håll blir bekymmersam för kommuner som nu hamnat i de lägre divisionerna. När det gäller socialgrupperna, som jag nämnde, så existerar där en ståndscirkulation. Man försöker och får klättra uppåt. Men i de klassade kommunerna får man finna sig i att ha ett statiskt läge. Oavsett om man nu tycker bra eller illa om själva systemet, så måste omprövningar komma till stånd. Och det brådskar! Jag går därmed in i motionens omedelbara syfte: en omklassificering av Örnsköldsvik. Örnsköldsvik är ett bra exempel på hur klassificeringen drabbar. Här rör det sig om en kommun som uppfyller de kriterier som på sin tid uppställdes för ett primärt centrum. 1. Den är förhållandevis stor folkmängdsmässigt, drygt 60 000 invånare. Det finns flera primära centra med lägre befolkningstal. 2. Näringslivet, servicen och centralorten Örnsköldsviks ställning fyller de krav som ställs på ett primärt centrum. Den kommersiella servicen som erbjuds ligger fortfarande över medianvärdet för primära centra. 3. Avståndet till närmaste primära centra är stort, 11 mil från Umeå och 15 mil från Sundsvall. Sydsvenska län skulle kunna rymmas mitt emellan. Undersökningar om handel och kommunikationer visar att Örnsköldsvik har ett uppland som sträcker sig långt in i angränsande kommuner, även sådana som ligger i grannlänet. Men Örnsköldsvik behöver tillskott av sysselsättning, framför allt när det gäller kvalificerad arbetskraft, särskilt då förvaltningsyrken. Ser man på yrkesgruppen offentlig förvaltning och övriga tjänster visar det sig att i riket omfattar denna grupp 31 26, i Västernorrlands län 29 96 och i Örnsköldsvik 23 96. Det är alltså just den sysselsättning som enligt inrikesutskottet 1972 borde läggas i primära centra men som Örnsköldsvik nu är avskärmat från på grund av ortsklassificeringen. I år har utskottet vid behandling av min och andra motioner sagt att man förväntar en proposition på grundval av det pågående länsplaneringsarbetet. Man förutsätter att man nästa år får gå närmare in i de aktualiserade frågorna. Motionsyrkandena bör av den anledningen inte föranleda någon åtgärd, säger utskottet. 100 Jag skall försöka se så positivt som möjligt på denna skrivning och avstår därför från att ställa något yrkande. Men jag vill betyga att jag återkommer i frågan. Örnsköldsvik ger inte upp den här kampen i första taget!

Herr talman! Denna dag på morgonen har jag haft ett ärende till lantmäteriets arkiv här i Stockholm och gripits av onda aningar. Arkivet är tydligen på flyttande fot. Alla tecken tyder på att de värdefulla kartorna och annat material som förvaras där och som kommunalmän, forskare och andra från hela landet behöver se då och då skall transporteras till annan ort. Varför det då, frågade jag. Jo, det är fråga om utlokalisering. Då vill jag gärna säga att det kan vara ett oerhört felgrepp att lägga ett centralt verk som skall betjäna hela landet på annan plats än rikets huvudstad. Vilken förlust av tid kommer det inte att innebära och vilka kostnader kommer det inte att medföra att t.ex. detta kartarkiv inte längre finns där de flesta människor i vårt land trots allt har lättast att nå det. Det kan hända att någon säger att jag själv har varit med om beslutet. Jag har inte i dag hunnit forska beträffande beslutet om utlokalisering, men jag vill gärna säga att jag beklagar om jag har varit med om att fatta det och är villig att erkänna att jag har gjort fel i så fall. Inrikesutskottets betänkande nr 7, som vi nu talar om, är en intressant läsning. Innan jag säger något om ett par motioner vill jag konstatera hur pågående utredningar av olika slag, Länsplanering 1974, ERU och mycket annat tvingar utskottet att peka framåt mot i morgon! Nästa år! Till sommaren! Till hösten! Låt mig då tillfoga att jag har svårt att förstå hur den ytterligare utredning som centern begär skall kunna gagna eller påskynda det som vi alla finner så angeläget — en bättre regionalpolitik. Att begära ett nytt arbete på central basis för att uppnå, som det heter, ett decentraliserat samhälle med länsdemokratisk beslutsordning, tycker jag är fel. Som svar på en moderat Norrlandsmotion anför utskottet att regeringen tillsatt en utredning om decentralisering av förvaltningen. Centern vill ha beslutsrätt lokalt. Jag tycker därför att reservationen i nuläget rimmar dåligt med vad centern och många av oss andra vill i det här avseendet. Låt mig sedan säga några ord om den intressanta redovisningen på s. 9 i utskottets betänkande. Det visar sig att lånen och bidragen till företag slagit olika i olika län. Beträffande mitt eget län Västerbotten har man gjort en beräkning att ökningen av arbetstagarna skulle bli 4 141, men det blev faktiskt 4 281 — alltså 140 mer än beräknat. Däremot har utvecklingen varit den motsatta i exempelvis Västernorrlands län. Där blev ökningen av arbetstagarna drygt 1000 mindre än beräknat. I stort sett tycks dock utdelningen i form av arbetstillfällen ha kunnat beräknas rätt bra i förväg. Det är givetvis en på sätt och vis imponerande satsning som har skett på det här området, och den har betytt mycket för de områden som det gäller. I motionen 947 har vi liksom motionärer från andra partier begärt klassificering av Storuman som regionalt centrum. Utskottet visar också här fram emot nästa år. Jag kan i det här läget inte göra annat än nöja mig med svaret. Jag vill gärna instämma i det som herr Nordin nyss har sagt om Örnsköldsvik, nämligen att det betyder en hel del hur en ort har blivit klassificerad. Jag kan med anledning av dagens debatt fråga: Var skulle vi i vårt län ha varit om vi inte hade haft primära och regionala centra? Vårt läns kraftigaste befolkningsgrupp skulle nu till större delen ha varit i andra och sydligare regioner. Hur vi än önskar att även de små orterna skall leva och bygderna blomstra måste vi vara realister och inse att vissa större och bättre utrustade orter måste finnas. Vi kan inte lägga en fabrik och ett sjukhus i varje by — inte ett mejeri heller, för att alludera på vad som händer i mitt eget län där man faktiskt lägger mejerierna just i städerna. I motionen 1720 har stockholmaren men en gång sorselebon herr Fridolfsson och jag försökt aktualisera en av landets minsta kommuner —- Sorsele —- och dess problem. Den är belägen i en underbar natur med stora rikedomar på det området. Förr i världen var den jämförelsevis inte sämre lottad än flertalet socknar och kommuner, men den moderna tiden, det som kallas strukturomvandlingen på näringslivets område, har drabbat kommunen särskilt hårt. Detta beror inte minst på att dess läge innebär att transporterna blir långa för alla produkter och på att vägarna varit oerhört dåliga. Vi har pekat på det i motioner år efter år, och det har funnits med i bilden även i Vindelälvsdebatten. Därtill har inlandsbanan, som var en bra satsning för 40-50 år sedan och som man trodde skulle betyda en blomstring för bygden, blivit en sorgekälla. Man talar rent av om nedläggning.

Även en satsning på IKS finns i Sorsele, men det har blivit fler om den kakan, och det sänkta beloppet inverkar menligt. Det måste alltså komma till åtgärder av större omfattning. Men på s. 18 i betänkandet pekar man på sådant som skall hända nästa år. Vad skall man göra annat än dröja och hoppas att kon inte dör medan gräset gror? I motionen 1746 har Rune Ångström tagit upp arbetslösheten i länet. Jag interpellerade i vintras om ungdomsarbetslösheten i Umeå och i Västerbotten i stort. Antalet unga bland de arbetslösa är särskilt stort i vår del av landet. I vintras antyddes från AMS —- om jag minns rätt var det AMS-chefen själv som var där uppe — att de unga borde flytta bort från länet, så skulle de få arbete. Men vi är i Västerbotten inte nöjda med den lösningen. Det är helt orimligt. Jag kan visserligen in stämma i herr Fagerlunds yttrande för en stund sedan att man givetvis måste tillåta ungdom att utbilda sig i yrken, som de inte kan utöva annat än om de flyttar bort från orten, men i stort sett är det omöjligt för en kommun som t.ex. Umeå att acceptera att den stora andel ungdomar som vi har — värdefull arbetskraft och på allt sätt värdefulla medborgare — skall anvisas arbete på annat håll. Herr talman! Jag har lyssnat till största delen av debatten i dag. Den är sig ganska lik från år till år. Jag hade trott att den i dag skulle bli kortare, men så har det inte blivit.

Snart är hela landet ett stödområde. I dagens nummer av Västerbottens Folkblad har man på ledarsidan tagit upp styrmedelsutredningen till en ganska skarp kritik därför att den är ett hot mot stödområdena. Man citerar länsarbetsnämnden i Västerbotten, som när den yttrar sig över styrmedelsutredningen riktar kritik på två avsnitt mot denna, framför allt mot att den suddar ut gränserna mellan stödområdena och det övriga landet, vilket man menar är ödesdigert. Jag kan inte ägna tid åt att läsa upp allt vad som skrivs. Vidare går nämnden mot förslaget till en ny central organisation; ett instrument för en starkare styrning av regionalpolitiken finns redan och kan effektiviseras. Ja, så kan man alltså se på saken, och jag skall inte närmare kommentera detta. Men jag skulle vilja säga att det i stället för att göra hela landet till ett stödområde väl måste vara riktigt att betrakta hela landet som ett område , inte för stöd — för att något gått snett, för att somliga landsdelar tjänat på andra. Nej, ett land skall väl vara så beskaffat att det finns samma rättigheter och förmåner för alla delar av landet och givetvis samma förpliktelser. Liknelsevis kan man väl säga att statsmakterna misshandlat vår landsända och sedan kommer med plåster på såren. Man har gjort kommunerna i den del av landet som kallas stödområde till krymplingar och erbjuder dem nu en krycka. Vi har alla varit med om att genomföra detta, men ordet ”stöd” håller på att stå mig upp i halsen. Vi måste på något sätt få bort detta ord från debatten. Vi måste få en regering och statsmakter i det här landet som inte bara tänker på vissa delar av detta utan utgår från att det är helt och odelbart. Norrland har varit råvarukällan och exportören av arbetskraft. Det kan inte fortsätta att vara så. I den allmänna rushen efter det stora kriget gällde det att bygga fabriker, sälja och utnyttja konjunkturerna, och så kom det som nu är stödområde att utarmas. Ingen tänkte på jämn fördelning av företagsamheten, ingen tänkte på att förlägga verksamhet dit där folk fanns. Detta har jag sagt många gånger, men eftersom det nu blivit så här tycker jag att vi skall avskaffa ordet ”stöd” och gå in för en ny politik i detta sammanhang. Framför allt har ju staten själv rationaliserat och dragit in verksamhet — jag kan bara nämna tele, post, järnvägar, vägar. Man har tagit bort arbetstillfällen och flyttat folk i stället för att bereda motsvarande sysselsättning i samma områden. Det är bl.a. detta som har bidragit till det läge som vi har i dag. Jag är glad över att vi är så pass eniga om att det måste bli annorlunda, men det är ju alarmerande när man från nästan alla trakter i Sverige börjar tala om stöd.

Vi framhåller också i motionen att strukturomdaningen inom länets jord och skogsbruk har medfört stora sysselsättningssvårigheter i vissa av länets kommuner. Jag vill, liksom fru André tidigare gjorde, erinra om att från 1965 till 1970 minskade antalet förvärvsarbetande inom länets jord och skogsbruk med 7 500 personer. Den utvecklingen är fullt jämförbar med vad som skett i skogslänen och som föranlett staten till långt gående motåtgärder. Omflyttningen från jordbruket till andra näringar — främst då industrin —- slår helt olika i olika kommuner. Industrin har inte främst växt till i de kommuner som tidigare dominerats av jordbruk. Från Skaraborgsbänken har vi därför vid flera tillfällen här i riksdagen betonat nödvändigheten av lokaliseringslån till industriutbyggnad i kommuner som har mycket jordbruk. Glädjande nog har vår uppmaning i de här avseendena i viss mån tillmötesgåtts. Lokaliseringslån har ju under de senaste åren utgått till flera kommuner i vårt län, bl.a. Gullspång, Karlsborg, Falköping och Vara, och det är vi självfallet mycket tacksamma för. I motionen har vi nu framhållit behovet av utvecklingsfrämjande åtgärder från samhällets sida för att man skall kunna vända utvecklingen i en mera positiv riktning i Grästorps kommun. Det finns där en mycket besvärlig undersysselsättning med bristande arbetstillgång. Detta innebär i sin tur att andelen förvärvsarbetande kvinnor är mycket låg. Vidare betyder det att medelinkomsten är mycket lägre i Grästorps kommun än i riket som helhet. En jämförelse visar att år 1972 var medelinkomsten i riket som helhet 4 300 kr. högre än den var i Grästorp.

I anslutning till vår motion, liksom till andra, liknande motioner, har utskottet framhållit att sysselsättningsfrågorna är en central del av Länsplanering 1974. Enligt utskottets mening bör man avvakta den kommande sysselsättnings och regionalpolitiska propositionen, innan man tar ställning till problemen i särskilda regioner och orter. Jag delar utskottets uppfattning att den snart avslutade länsplaneringen - främst genom den allt starkare kopplingen till sysselsättningsfrågorna - kommer att bli ett betydelsefullt instrument för en bättre utveckling i kommunerna. Det är ändå enligt vår mening realistiskt att i framtiden räkna med statliga regionalpolitiska insatser i Grästorps kommun. Liknande åtgärder kommer med säkerhet att behövas även i andra kommuner i Skaraborgs län. I motionen 1689 har vi tagit upp frågan om informationen om länsplaneringsarbetet. Vi påpekar att det är angeläget att informationsverksamheten i samband med den rullande länsplaneringen fortsätter. Utskottet delar vår uppfattning om betydelsen av samhällsinformation till medborgarna om innebörden av den pågående samhällsplaneringen. Men utskottet hänvisar till att försöksverksamheten f. n. utvärderas av statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Enligt utskottet bör man nu avvakta resultatet av utvärderingen innan ställning tas till behovet av fortsatta informationsinsatser. Jag har naturligtvis förståelse för ett sådant ställningstagande av utskottet. Jag vill emellertid uttala den förhoppningen att arbetsmarknadsministern ser till att länsstyrelserna får personella och ekonomiska resurser för angelägna informationsinsatser i samband med det fortsatta länsplaneringsarbetet.

Jag skall be att få hålla ett kort gravtal över motionen 1716, som inte i någon högre grad har vunnit utskottets förståelse. Jag tycker kanske att det är beklagligt därför att motionen ändå tar upp frågor som är rätt väsentliga för Stockholmsregionens del. Motionen är frukten av ett ganska omfattande studium av befolkningsutvecklingen inom Stockholmsregionen, den ekonomiska tillväxttakten och annat sådant. Den är kanske också ovanlig på det sättet att den är undertecknad av samtliga ledamöter från moderata samlingspartiet inom Stockholms stad och län — naturligtvis bortsett från partiledningen. Vi ger uttryck för de allvarliga farhågor vi hyser för den utveckling som uppenbarligen är på gång inom Stockholmsområdet. Det finns många förslag i motionen. Jag skall inte gå in på dem alla i detta korta anförande, men jag skall stanna för två förslag som jag särskilt skulle vilja apostrofera. Det ena gäller skärgårdsområdet. Om motionen i denna del uttrycker man sig i och för sig rätt hyggligt i utskottsbetänkandet. Man säger att man är medveten om de speciella problem som gäller landets skärgårdar. Sedan hänvisar man till att frågan skall tas upp i senare förslag. Men jag måste säga, herr talman, att känd sak är så god som vittnad. Man borde egentligen redan på nuvarande bas och med de kunskaper man har kunna ta upp en allvarlig diskussion om vilka åtgärder man skall vidta för att stödja skärgårdsområdet inom Stockholmsregionen. Nu har man inte gjort det, men några års erfarenheter av utskottsskrivningar ger mig anledning förmoda att vad som egentligen står i utskottsbetänkandet är ett rätt hyggligt löfte till oss motionärer att saken skall tas upp redan nästa år i samband med en prövning av riktlinjerna för den fortsatta regionalpolitiken. Jag skall nöja mig med detta. Jag skall inte kritisera utskottets skrivning, och jag skall inte ställa något yrkande i motsatt riktning. Men jag skall säga att händer det ingenting kommer vi tillbaka allesammans, och vi kommer att kräva att åtgärder vidtas. Ty, ärade kolleger, medan gräset gror kan det hända att kon dör ute i skärgården, och det tänker vi inte acceptera.

Om den saken säger utskottet att utskottet utgår från att landets folkrikaste område skall ägnas tillbörlig uppmärksamhet i fortsättningen på det här området. Jag har litet grand, herr talman, funderat på vad ordet tillbörlig betyder i detta sammanhang och vad utskottet menat när utskottet skrivit på detta sätt. Jag hoppas att utskottet inte har menat att man under slutet av 1960-talet eller början av 1970-talet inte har tagit hänsyn till Stockholmsregionen utan att man har varit relativt just och anständig även i förhållande till det området.

Jag hoppas att när man nu använder ordet tillbörlig så gör man det i en positiv bemärkelse, för situationen inom Stockholmsregionen är den att där finns faktiskt ingenting att ta. Låt mig erinra om att när centerpartisterna herr Granstedt och herr Stridsman stod här i talarstolen och skröt om hur realistiskt centerpartiet hade råkat gissa i fråga om befolkningstalet, så gick herr statsrådet Ingemund Bengtsson upp och yttrade sig lätt försmädligt.

Det var vad Ingemund Bengtsson sade, och det är riktigt. Han hyvlade väl av centerpartisynpunkterna så pass att där inte finns mer att ta, och jag skall därför lämna centerpartiet i fred på denna punkt. Men, herr talman, jag måste erinra om att Stockholms kommun är i dag på väg att bli den i reella tal största avfolkningsorten i landet. Jag bestrider inte att vi är gynnade på många sätt, men problemen kom mer att bli alltmera påtagliga mot slutet av detta decennium. I Stockholmsregionen skiljer vi oss från andra problemområden främst i två avseenden. Å ena sidan har Stockholmsregionen inneboende möjligheter att upprätthålla en hög sysselsättning och en god utvecklingstakt. Å andra sidan har statsmakterna bedrivit en politik som är rakt motsatt den stimulanspolitik som man tillämpar i andra stagnerande regioner. Man tycks ännu inte ha insett att Stockholms län inte längre är den starkt expansiva enhet som Stockholmsregionen var under 1960-talet. Befolkningsökningen håller på att gå över i sin motsats, den ekonomiska utvecklingen är otillfredsställande, nyetableringen inom näringslivet minskar och andelen av landets alla lediga arbetstillfällen sjunker konstant. Sådant är läget inom Stockholmsregionen, och det är motiveringen för den motion som vi riksdagsmän från Stockholms kommun och Stockholms län väckt — och vi kommer att se till att det inte försummas någonting i framtiden! Med risk att förlänga debatten måste jag sedan säga några ord ytterligare, trots att jag sade att jag inte skulle syssla med centerpartiets gissningar om befolkningstalet i regionen. De beräkningarna är resultatet av ett mer eller mindre kvalificerat tips, och en viss ovilja mot storstadsregionen och mot Stockholm har påverkat utvecklingen. Jag skall här inte närmare gå in på den saken. Men jag vill ändå något litet beskriva centerpartiets inställning till Stockholmsregionen sådan den kommit till uttryck alldeles nyligen. Jag tycker det är viktigt att här få fastslaget vad centerpartiet verkligen anser om regionen. Det har kommit till uttryck i en reservation i Stockholms läns landsting rörande styrmedelsutredningen. Där säger man att nu gäller det att undvika en ny storstadsexpansion av samma typ som 1960-talets. Det är inte någon vidare realism med ett sådant uttryck, för den som känner till hurudan situationen är här i Stockholm. Hur skall man undvika den expansionen? Ja, om man är mycket framsynt och rör sig med beräkningar omkring år 2000, så kan de orden möjligen vara riktiga. Men de är icke riktiga i dagens läge — och de är ett hot mot denna region! Centern säger att det skall finnas en etableringskontroll för verksamheter av större omfattning och detta såväl av sociala skäl som av naturresursbevarande skäl. Den etableringskontroll som är avskaffad och den del som vi har kvar i Stockholmsregionen har vi tagit upp i vår motion och visat vilka bekymmer som den medför. — Jag ser nu, herr talman, att tiden går, och jag skall därför hoppa över en del av vad jag hade tänkt säga och i stället sluta med att återge vad centern skriver i sin motion, nämligen att ansträngningarna skall intensifieras att utlokalisera service och administrativa funktioner från storstadsområdena till i första hand skogslänen. Jag skall inte ta ställning till om detta är riktigt eller inte, men jag vill säga att vi i Stockholms kommun och Stockholms län som är berörda av detta uttalande skall komma ihåg detta centerns ställningstagande!
Herr talman! Bara några ord mycket kort i anledning av vad herr Lidgard här anfört. Om man tillhör ett parti som är helt åsiktslöst i dessa frågor och som inte har någon uppfattning över huvud taget, så är det klart att man tror att de andra partierna gissar sig fram till vissa slutsatser och ståndpunkter. Tyvärr, herr Lidgard, har ni hamnat snett i denna fråga, och jag beklagar er, men jag hoppas att ni med tiden kan komma till rätta.
Herr talman! Jag skall inte gå långt i mitt bemötande i denna sak. Jag skall bara rekommendera herr Stridsman att läsa den motion, över vilken jag nyss höll ett gravtal.

Herr talman! Inrikesutskottet har behandlat min motion, nr 1733, relativt välvilligt. Det besvärande är att välvilja utan handling inte leder långt på vägen mot en lösning av ett problem. Jag har i år för tredje gången här i riksdagen motionerat om en ändring av ortsklassificeringen av Örnsköldsvik till primärt centrum. Jag kan inte resa så stora invändningar mot utskottets hänvisning till den pågående omprövningen i samband med arbetet med Länsplanering 1974. Jag vill här bara instämma i herr Nordins motivering för en ändrad klassificering. Jag har tidigare framfört liknande argument. Det är bara att notera att herr Nordin också måste deklarera varför han här avviker från sin egen och sitt partis grundsyn i denna fråga. Mycket bekymmersamt är utskottets ställningstagande till mitt förslag angående gränserna till det inre stödområdet. I min motion har jag föreslagit att de inre delarna av Örnsköldsvik skall hänföras till det inre stödområdet. Det är mycket enkelt att göra en sådan avgränsning genom att följa kyrkoförsamlingarnas gränser, som också sammanfaller med den gamla kommunindelningen. Sålunda bör gränsen till Anundsjö, Skorped, Trehörningsjö och Björna församlingar utgöra sådan gräns. Utskottet pekar på de regionalpolitiska hänsynstaganden som enligt fjolårets riksdagsbeslut skulle göras i gränstrakterna till det allmänna stödområdet. Dessa gränstrakter fick den trista beteckningen ”den grå zonen” och rekommenderades få en med det inre stödområdet likvärdig bedömning när det gällde lokaliserings och sysselsättningsstöd. Tanken var bra och skulle ge effekt, om den gick att tillämpa. Men det har i praktiken visat sig att samhällets mest välutvecklade byråkrati här kommer i tillämpning. Genom den oklara skrivningen eller av andra för mig outgrundliga skäl tycks varje litet ärende som gäller lokaliseringsbidrag eller sysselsättningsstöd behöva avgöras av regeringen. Det är inte lätt för aktiva kommunalpolitiker att verka för sysselsättning i glesbygden när varje ansökan resulterar i en långdragen pappersexercis med åtföljande tidsutdräkt. För den fortsatta prövningen av dessa frågor måste man införa en långtgående decentralisering av beslutsfattandet, så att detta inom vissa ramar stannar på länsnivå. Reglerna för sysselsättningsstöd bör också anpassas så att de inte ovillkorligen knyts till lokaliseringsödet. Det finns ute i kommunerna gott om lokaler som kan ställas till förfogande av kommunerna, sådana som ägs av kommunen eller uppförts som kommunalt beredskapsarbete. Verksamhet i sådana lokaler bör berättiga till sysselsättningsstöd. Om inte de olika kommunerna i glesbygden skall avfolkas mycket snabbt måste de nuvarande reglerna ges en betydande flexibilitet. Det växer i dag bland befolkningen i dessa trakter fram en mycket stark opinion för snara åtgärder och besked om vad man har att vänta i framtiden. Glesbygd karakteriseras inte av ett antal gårdar, utspridda här och där —- i bushen, så att säga! Det är fråga om smärre orter med viss servicegrad, såsom livsmedelsbutik, bensinstation, taxi och skola. Men dess orter bildar också centrum för ett omland med många enskilda fastigheter. Det är i dessa centra som samhället måste sätta in stödåtgärder för att trygga sysselsättningen. Ofta är det fråga om att skapa sysselsättning för kvinnlig arbetskraft. Jag vet att de här synpunkterna och andra synpunkter om hur en verksam lokaliseringspolitik för glesbygden bör utformas har framförts till ansvariga departementschefer. Det är därför min förhoppning att regeringen utan att tveka anpassar stödåtgärderna så att de svarar mot de faktiska behoven. Herr talman! I övrigt vill jag bara instämma i vad herr Jonsson i Mora tidigare har anfört liksom i hans bifallsyrkande till reservationen Fe
Herr talman! Herr Sellgren säger att jag har avvikit från mitt partis linje i den här frågan. Det var ett horribelt påstående! Herr Sellgren har tydligen inte suttit i kammaren och hört på vad jag har sagt. Jag skall nu inte trötta kammaren med att upprepa det, utan jag vill bara hänvisa herr Sellgren till att läsa kammarens protokoll — där står det på pränt vad jag har yttrat. Jag nöjer mig med detta.
Herr talman! Jag vill då bara hänvisa till herr Nordins anförande, där han klart deklarerade att han hade samma grundsyn som sitt parti men tog en klar ställning för sin motion. Detta hälsade jag med tillfredsställelse i mitt anförande, och det gör jag nu också. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Frågan om Brommaflygets vara eller icke vara är, som framgår av utskottets handlingar, och f.ö. också av andra tillgängliga handlingar, ingen ny fråga. Den har varit föremål för riksdagens behandling vid ett flertal tillfällen. Redan vid min första kontakt med frågan intog jag den ståndpunkten att här förelåg ett allvarligt miljöproblem som man inte kunde komma lättvindigt förbi. Det var alldeles tydligt att tusentals människor var utsatta för en bullerpåverkan av mycket allvarligt slag som förorsakat många människor lidande och även sjuk Bromma flygplats Bromma flygplats husvistelse. Att det ligger till på det sättet underströks enligt min uppfattning mycket starkt av Stockholms hälsovårdsnämnds föredragning inför trafikutskottet helt nyligen, då det framhölls dels att Bromma ur miljösynpunkt alltid har varit ett problem, dels att bullerfrågan i samband med Bromma flygplats under de senaste 25 åren vid inte mindre än 45 tillfällen har varit föremål för behandling i hälsovårdsnämnden. Det har, som förut nämnts, beräknats att ca 30 000 människor befunnit sig inom den s.k. kritiska bullergränsen och att inte mindre än fem sjukhus också skulle finnas inom det område som denna gräns omfattar. Den kritiska bullergränsen motsvarar en bullersituation där 20 96 av de boende anses bli svårt störda av bullret. Men det torde väl vara helt klart att så enkelt kan man inte dela upp människor i mindre störda och svårt störda. Det är naturligtvis i stället så att störningarna inte upphör utanför den kritiska bullergränsen. Tvärtom måste man kanske komma på betydande avstånd från denna för att få önskad störningsfrihet. Vidare måste ju fler än 20 96 av de boende störas i de områden som ligger närmare flygplatsen. Nu har det vid den aktuella behandlingen av frågan sagts att bullerproblemen vid Bromma har minskat genom de i inrikesflygtrafiken insatta Fokkerplanen. Det har f.ö. också sagts att opinionen svängt i detta område när det gäller bullerfrågorna och att den nu skulle vara positivare inställd till ett bibehållande av Bromma flygplats. Detta har anförts som ett starkt argument för att frågan om nedläggningen av flygplatsen borde utredas ytterligare. Mot detta talar vad som sägs i reservationen, nämligen att det vid prövningen av luftfartsverkets begäran att få sätta in sådana flygplan i trafiken på Bromma konstaterades att bulleravgivningen från F-28 totalt sett i och för sig var mindre än från Metropolitan men att även vid F-28-trafik antalet människor inom kritisk bullergräns fortfarande var betydande. Bullermattorna har olika utseende men de som redan tidigare var de mest störda, dvs. de som bodde närmast flygplatsen, skulle bli utsatta för ökade bullerstörningar. I samband med Brommafrågans behandling har också utredningar presenterats som vill bevisa att antalet människor som nu säger sig berörda av bullerproblemen har reducerats högst väsentligt. Det är naturligtvis svårt för en lekman att ta ställning till sådana uppgifter. I alldeles särskild grad gäller detta när skiljaktiga uppgifter framkommer. Men som framhålles i reservationen har bullermätningar utförts vid Bromma sedan september 1973. Av det material som framkommit har miljö och hälsovårdsnämnden i Stockholm konstaterat — som också sagts tidigare — att nattrafiken på Bromma utgör en sådan sanitär olägenhet för närboende att flygplatsen från den 1 juli stängs för nattrafik. Sedan har det då talats om de tystare flygplanstyper som nu är på gång och som påstås skall komma inom kort. De uppgifterna har också spökat i tidigare riksdagsdebatter, och det har därvid sagts att man har talat om detta i tio år utan att denna fråga tycks komma så mycket närmare sin lösning. Efter de gånger de här påståendena har upprepats under utskottsbehandlingen har jag blivit böjd att säga att jag inte har fått något närmare grepp över när sådana här flygplan skulle kunna sättas in i trafik här i Sverige. I reservationen anförs att den utveckling som skett under senare tid på det här området varit primärt inriktad på mycket stora flygplan av typen Boeing 747, DC-10 och liknande. Det kan vara en orsak till att vi ännu inte sett så mycket av de här planen i verkligheten. En annan torde vara att miljövänligheten hos dessa också måste kunna förenas med godtagbar driftsekonomi. I varje fall ser flygbolagen säkert saken på det sättet. Det har vi fått ett bevis för i dag om vi läst dagens tidningar, där Linjeflyg har uttalat sig om de här planen. I vilket fall som helst tror man att det rör sig minst om en tioårsperiod innan planen kan vara tillgängliga, och då vet man ändå ingenting om flygbolagens intresse för och möjligheter att anskaffa desamma. Det är den slutsats jag dragit av de uppgifter som framkommit under utskottsbehandlingen. Men perspektivet med tystare och därmed också miljövänligare flygplan är givetvis högst intressant, och det finns all anledning att i möjligaste mån driva på utvecklingen. I debatten har det vidare pekats på att Nygsäkerheten på Bromma flygplats inte är till fyllest. I en debattartikel i Dagens Nyheter har det hävdats att det vore än angelägnare att diskutera denna aspekt på Brommaflyget än bullerproblemen. Insändaren ville göra gällande att ICAO:s rekommendationer på många väsentliga punkter är åsidosatta. Den nationella luftfartsmyndigheten kan visserligen medge dispens, vilket den också gjort. Men insändaren tycker att det är märkligt att vårt land som försöker följa FN:s rekommendationer på andra områden inte gör det även i detta hänseende. Han frågar sig också vad det skulle kosta att rusta upp Bromma till en flygplats där ICAO-normerna skall fyllas och likaså kraven för modern jettrafik. Säkert inte mindre än en kvarts miljard kronor, gissar han själv. Och vi skulle vid en upprustning av Bromma ha värre bullerproblem än någonsin genom Linjeflygs totala satsning på effektiva jetflygplan. Det här understryker enligt min uppfattning reservationens skrivning att Bromma flygplats är olämplig att hysa ett expanderande flyg. Med hänvisning till de restriktioner som man redan tvingats genomföra påpekas där att det är omöjligt att förena de regionalpolitiskt betingade önskemålen om en utveckling av flyget med ett envist fasthållande vid en redan nu av miljöskäl kapacitetssvag flygplats. Jag skulle här återigen vilja understryka att jag i första hand i utskottsdiskussionen betraktat Brommaflyget som en miljöfråga. Men naturligtvis måste man också lägga trafikpolitiska aspekter på en förflyttning av hela inrikesflyget till Arlanda, och för övrigt Nygverksamheten över huvud taget, vilket jag skall försöka återkomma till. De aspekterna har nämligen betonats starkt vid diskussionerna i vår riksdagsgrupp. Debatten rör dock en flygplats mitt inne i en tättbebyggd del av Stockholm. Enligt hälsovårdsnämndens uppgifter har en fjärdedel av Stockholm byggrestriktioner på grund av flygverksamheten på Bromma. Min Bromma flygplats Bromma flygplats 120 principiella inställning är egentligen den att en flygplats inte bör ligga mitt inne i en stad, särskilt inte en storstad. Behandlingen av den här frågan nu har inte ändrat min uppfattning på den punkten och detta ställningstagande innefattar också perspektivet att man kan se fram mot något tystare plan. För min del har jag uppfattat förslaget att flytta återstoden av inrikesflyget till Arlanda som ett realistiskt alternativ. Utan tvivel måste det vara en trafikpolitisk fördel att ha inrikesflyget och utrikesflyget lokaliserade till samma flygplats. Dessutom skulle Linjeflyg vid Arlanda få de utvecklingsmöjligheter som man nu saknar på Bromma. Detta skulle troligen uppväga de skillnader i restider till och från flygplatsen som har spelat en viss, enligt min uppfattning mycket övervärderad, roll i debatten. Det måste finnas möjlighet att göra förbindelserna med Arlanda snabbare genom särskilda körfält osv. Men även på relativt kort sikt torde en spårförbindelse vara bästa lösningen. I valet mellan en vägförbindelse med kanske upp till tio körfiler och järnväg framstår för mig en järnvägsförbindelse som den miljömässigt och samhällsekonomiskt bästa lösningen. En spårförbindelse kommer att eliminera eventuella tidsförluster. Med snabbjärnväg beräknas sträckan Stockholm-Arlanda ta 20 minuter inkluderat uppehåll vid en undervägsstation. Det framstår väl emellertid som ganska klart att oavsett var man förlägger den alltmer stegrade flygtrafiken, så blir ett antal människor direkt eller indirekt störda. Det gäller att begränsa det antal människor som berörs, men helt undan problemen kommer man inte. Det gäller naturligtvis också Arlanda. Men enligt min uppfattning har man på Arlanda större möjligheter att minimera det antal människor som skulle störas av trafik. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att också kritiskt granska flygtrafikens utveckling över huvud taget, inte bara diskutera var besvärande flygtrafik skall förläggas. Speciellt bör allmänflygets utveckling granskas. I den trafikpolitiska debatten har vi från vårt partis sida bl.a. hävdat, att man måste få en bättre kontroll över bilismens utveckling. Vi har pekat på att samhällsplaneringen har utgått ifrån bilismens behov utan hänsynstagande till de negativa effekter som uppstått av detta. Vi menar att man måste ha en planering av bilismen och inte för bilismen. När det gäller flygverksamheten gäller givetvis också frågan om vi skall ha en anpassningsplanering eller en styrningsplanering som utgår bl.a. från människors berättigade krav på en god boendemiljö, en ostörd fritidsmiljö även nära storstäderna och i övrigt också kravet på en avvägning av behovet av flyg gentemot andra kollektiva trafikmedel. I det sistnämnda sammanhanget kommer då t.ex. energifrågorna in i bilden. Enligt vår mening borde beslut om investeringar på hundratals miljoner kronor föregås av en diskussion om och politisk prövning av vilken utveckling som är önskvärd på flygets område och vilka olika typer av flyg som i detta sammanhang är relevanta. På längre sträckor är na turligtvis flyget i snabbhet överlägset andra färdmedel. Just på dessa sträckor bör utvecklingen drivas i riktning mot ett ”folkflyg” med en taxesättning som medger att den breda allmänheten kan tillgodogöra sig färdmedlets förtjänster. Den nuvarande taxesättningen innebär ju att bara ett litet fåtal — i huvudsak vid tjänsteresor - kan använda flyget. Nu talas det allmänt om en ökad satsning på järnvägstrafik. Vid en annan prispolitik på tåg och om forskningsresurser avsätts för att förbättra tågtrafiken, framstår tåget ur många synpunkter — inte minst ur miljö och energisynpunkt — helt överlägset flyget. Detta torde innebära att flyg i förhållande till järnväg på avstånd upp till 40-50 mil kommer att te sig allt oförmånligare. I en på en samhällsekonomisk syn baserad trafikpolitik måste de här avvägningarna göras, och det finns i det här sammanhanget också skäl att erinra om att vi i vårt land ofta har att ta hänsyn till ett begränsat trafikunderlag vid planering och prioritering av resurser på trafikområdet. Jag nämnde förut att allmänflygets utveckling speciellt bör granskas, och jag skulle vilja säga några ord ytterligare om detta. Allmänflyget står ju på Bromma för de flesta flygrörelserna. Privatflyg och skol och provflyg står för drygt 50 96 av det totala antalet flygrörelser. I hela Stockholmsregionen stod allmänflyget år 1972 för 204 000 flygrörelser, varav på Bromma ca 81000. År 1980 beräknas allmänflyget ha 269 000 flygrörelser, år 1985 320 000, år 1990 371 000 och år 2000 420 000 flygrörelser i samma region. I den prognosen har ändå den årliga ökningstakten förväntats minska bl.a. på grund av ökad kostnadsbelastning och eventuella andra restriktioner. Mot bakgrunden av den här förväntade utvecklingen finns det enligt vår mening all anledning att inta en restriktiv hållning till i varje fall en del av allmänflyget. Samhället kan annars komma att ställas inför problem som påminner om de bilismens snabba utveckling medfört. I Brommadebattens senare skede har de sysselsättningsproblem som eventuellt kan uppstå vid en nedläggning av Bromma flygplats kommit upp till diskussion framför allt genom uppvaktningar från anställda vid luftfartsverket och Linjeflyg men också Lintaverken. Helt naturligt känner personalen vid Linjeflyg och luftfartsverket oro för framtiden i samband med den föreslagna förflyttningen av flygverksamheten. Både från Linjeflygs och från luftfartsverkets håll har dock betonats att man kommer att anstränga sig för att hålla personalen skadeslös. Jag vill också framhålla vikten av att de anställda garanteras sysselsättning. Om problem i detta hänseende uppstår, måste det förutsättas att statsmakterna löser dessa. Vad beträffar verksamheten vid Lintaverken synes den inte vara berörd av en förflyttning av flygverksamheten på Bromma. Det finns dock skäl att redan nu poängtera att det vid en framtida användning av Bromma flygplats måste tas: hänsyn till den berörda industrins möjligheter att bedriva sin verksamhet och därmed också klara sysselsättningen för de anställda. Sammanfattningsvis talar alltså bl.a. följande skäl enligt min uppfatt Bromma flygplats Bromma flygplats 1. De miljöproblem som flygplatsen orsakar är f. n. och kommer med all säkerhet i överskådlig tid att bli av den karaktären att de talar emot ett bibehållande av flygtrafiken där. Den minskning av bullernivån som tystare flygplanstyper eventuellt kan medföra kommer, om Linjeflyg skall expandera, att kompenseras av ett ökat antal flygrörelser. 2. Även från flygsäkerhetssynpunkt måste det anses vara olämpligt att bibehålla flygtrafiken på Bromma. Ett haveri i denna tätbebyggelse skulle kunna få förödande konsekvenser. 3. I ett sammanhang där trafikpolitiska avvägningar görs synes det följdriktigt att flytta hela inrikesflyget till Arlanda. Inrikesflyg och utrikesflyg kan där samordnas, Linjeflyg kan ges vissa möjligheter att expandera. Det bör dock framhållas att flyget är ett så kostnadskrävande trafikmedel att det finns anledning att mera ingående diskutera dess uppgifter i framtiden. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Den fråga riksdagen nu har att behandla är en av de svåraste frågor som jag under min riksdagstid haft att ta ställning till under en utskottsbehandling. Ställningstagandet har inte underlättats av att regeringen tidigt gjort bestämda uttalanden om nedläggning av Bromma flygplats. Redan i juni månad 1972 sade kommunikationsministern att regeringen beslutat att Nygverksamheten vid Bromma flygplats skulle avvecklas.

En utredning har gjorts. Remissbehandlingen är avslutad. Och regeringen tycks definitivt ha bestämt sig: Bromma skall läggas ner. Man har bestämt sig utan att fästa avseende vid att många remissinstanser ansett att frågan är otillfredsställande utredd. Vi har inom utskottet eftersträvat en så fullständig information som möjligt. Uppvaktningar har gjorts från ett stort antal län med representanter för länsförvaltning och landsting. Handelskammarförbundet, Industriförbundet och fackliga representanter för verksamheten på Bromma flygplats har framfört sina synpunkter. Ett stort antal skrivelser har inkommit från såväl förespråkare för som motståndare till flygplatsens bevarande. Utskottet har därefter på eget initiativ hört representanter för Stockholms kommun, Stockholms läns landsting och luftfartsverket. Genomgående är den stora vikt som representanter bosatta utanför Stockholmsområdet fäster vid Brommas kvarvarande som flygplats, detta oavsett vad de uppvaktande eller brevskrivande tillhör för parti. Det är en fråga som skär rakt igenom partierna. Gemensamt är att man vill ha ytterligare utredning. Stockholms läns landsting, som även är planmyndighet, begär också ny utredning, ett krav som länsstyrelsen i Stockholms län instämmer i. För de allra flesta tycks lokaliseringen av en flygplats intill Stockholm ha en regionalpolitisk aspekt. Stockholms kommun, som vill lägga ner flygplatsen, har å andra sidan miljöpolitiska skäl för sin ståndpunkt som det inte går att bortse från. Bägge de här synpunkterna är viktiga. Landsorten har behov av snabba och lättillgängliga kommunikationer med huvudkommunen. Huvudkommunen måste å sin sida se till att dess invånare inte utsätts för sanitära olägenheter på grund av olidliga bullerstörningar. Utredningen — förkortad till ULF — föreslog att den nya inrikesflygplatsen skulle lokaliseras till Tullinge/Getaren. Detta alternativ har bestämt avvisats av den tilltänkta värdkommunen och, efter vad jag kan förstå, även av regeringen. I nuvarande läge finns således inget annat alternativ till Bromma än Arlanda. När man då har att bedöma nackdelar och fördelar med en omlokalisering, är det främst några faktorer som måste beaktas. Det är buller, framtida kapacitet, tillgänglighet och inverkan på det övriga landet från regionalpolitisk synpunkt. Jag vill då först konstatera att olägenheter från miljösynpunkt kommer att uppträda på varje plats som ifrågakommer för en livligt frekventerad inrikesflygplats. I detta sammanhang finns det anledning att erinra om att FN:s luftfartsorganisation, ICAO, kommer att skärpa bullernormerna för flygplan. Hur mycket vet vi för dagen inte. Vad vi däremot vet är att den statliga trafikbullerutredningen även behandlat frågan om flygbuller, och enligt uppgift kommer ett förslag att framläggas inom kort. Det kan också konstateras att den tekniska utvecklingen går snabbt när det gäller att bekämpa flygbuller. I en utredning som verkställts av luftfartsverket nämns att ”bättre flygbullermiljö kan förväntas runt flygplatser av Brommas karaktär”. Det påpekas också att de s.k. QSTOL planen ”kommer att möjliggöra bibehållandet och utvecklandet av flygtrafiken på flygplatser som ligger nära tätortscentra”. Canada är ett land som har en livlig flygförbindelse på prov mellan två städer med just den här typen av flygplan. Om jag har läst reservationen riktigt så instämmer även reservanterna i dessa synpunkter - men menar att dessa plan inte finns att köpa inom de närmaste åren. Jag måste säga att jag tycker att det är en dålig motivering för reservanternas förslag. Skärps kraven, måste såväl flygplanstillverkare som flygbolag rätta sig därefter, och de här planen kommer fram. Dessutom står Linjeflyg i begrepp att förnya sin flotta. Det finns alltså all anledning att räkna med bullerdämpningar, vilket är till glädje oavsett var inrikesflygplatsen kommer att förläggas. När man diskuterar bullerfrågan, tror jag att det är viktigt att man Bromma flygplats Bromma flygplats har klart för sig att det finns andra bullerkällor än de som flyget åstadkommer. På uppdrag av naturvårdsverket har 1972 och 1974 gjorts en undersökning av områdena kring Mariehäll och Brommaplan. Denna undersökning visar att trafikbullret är värre än flygbullret. Undersökningen har utförts av professor Rylander vid Göteborgs universitet och laborator Sörensen vid naturvårdsverket. Det är en intressant undersökning, som har omfattat ett område i Mariehäll och ett område med sträckning från Brommaplan mot nordväst i höjd med Beckomberga. Resultaten visar att i Mariehäll uppgav sig 19 96 vara ”mycket störda” 1972. Detta får naturligtvis från hälsovårdssynpunkt anses som en hög och oacceptabel siffra. Den senare delen av undersökningen visar emellertid att antalet ”mycket törda” sjunkit till 9 96. De högsta uppmätta bullervärdena år 1972 var 95 decibel i Mariehäll och 85 vid Brommaplan. I dag har de sjunkit till 85 resp. mellan 70 och 80. Bullret skulle alltså ha minskat, liksom det totala antal människor som känner sig mycket störda av det. Siffran 9 96 ”mycket störda” i Mariehäll kan ge upphov till en rad intressanta jämförelser. Liknande undersökningar har nämligen gjorts i en rad svenska städer när det gällt trafikbuller. Här och var har 25-30 96 av invånarna vid starkt trafikerade vägar uppgett sig vara ”mycket störda”. I Mariehäll har 8 96 uppgett sig vara ”mycket störda” av trafikbuller, och det är endast 1 96 mindre än siffran för flygbuller. Vi kan alltså vara överens om att bullernivån har minskat, men den måste naturligtvis även fortsättningsvis drivas nedåt. Vi borde emellertid också kunna vara överens om att flyget inte ensamt är den största boven. Varken utskottets majoritet eller reservanterna kan för dagen med säkerhet uttala sig om vilka åtgärder som effektivast kan minska flygbullret vid Bromma. Nya flygplan, isolering av bostäder eller flygplatsavskärmning är naturligtvis effektiva medel. Utskottets majoritet tycker att en värdering av dessa ting bör göras innan det definitiva ställningstagandet sker. När det så gäller den framtida kapaciteten skulle enligt vissa prognoser Bromma och Arlanda ge tillräcklig total kapacitet för Nygverksamheten inom Stockholmsregionen under en mycket avsevärd tid. Skulle Bromma flygplats däremot läggas ned enligt de planer som nu tycks föreligga blir en ny trafikflygplats inom regionen nödvändig i en nära framtid. Frågan om en investering i ett nytt flygfält måste, mot bakgrund av de stora kostnader detta skulle medföra, enligt utskottsmajoritetens mening prövas mycket noggrant. I detta sammanhang finns det också anledning att erinra om den kapitalförstöring som en nedläggning av Bromma flygplats innebär. Trots ihärdiga försök från utskottets sida är det inte möjligt att presentera några siffror som kan anses fullt tillförlitliga över de kostnader för Bromma resp. Arlanda som skulle uppstå vid en förflyttning. Vi som representerar utskottsmajoriteten anser att kostnadsfrågan måste klar läggas. När det gäller tillgängligheten för flygresenärerna så ägnar jag personligen den delen mindre intresse. Nya jetplan inom inrikestrafiken kommer att nedbringa flygtiden, vilket blir en motvikt mot de längre landtransporterna till och från Arlanda. Förlusten är den tidsvinst som skulle ha uppstått om Bromma varit möjligt att använda.

Enligt vad utskottet erfarit skulle ett antal flyglinjer direkt hotas av nedläggning vid en utflyttning av inrikesflyget till Arlanda. Det gäller då främst flygplatser som Gävle, Borlänge, Karlstad, Hultsfred och Norrköping. En utflyttning skulle också medföra negativa konsekvenser från sysselsättningssynpunkt, särskilt för de personer som f.n. arbetar i anslutning till Bromma flygplats. Mot den här bakgrunden har utskottet inte — såsom yrkats i motionen 1472 — nu varit berett föreslå att riksdagen skulle uttala att Bromma flygplats skall bibehållas. Däremot har utskottets majoritet vid prövningen av detta ärende funnit starka skäl föreligga för att föreslå riksdagen en ny utredning i frågan om en inrikes flygplats i Stockholmsregionen. Vi menar att en sådan utredning förutsättningslöst bör pröva olika alternativ, innefattande jämväl ett bibehållande av Bromma flygplats. Utredningen bör omfatta lokaliseringen av såväl inrikesflyget som allmänflyget. Härvid bör bullerproblemen för de olika alternativen innefattande jämväl ett utbyggt Arlanda behandlas liksom också frågan om kostnaderna för olika alternativ. Konsekvenserna för linjenätet bör också prövas, såväl på kort som på längre sikt, då nya flygplan kommer i drift. Utredningen bör vidare beakta sysselsättningsfrågorna. Luftfartsverket har fått i uppdrag att utreda när en överflyttning av inrikesflyget till Arlanda skall kunna ske. Redan nu kan dock sägas att en sådan flyttning kan ske tidigast årsskiftet 1976/1977. Under utredningstiden måste inrikestrafiken få fortsätta på Bromma på ett sätt som gör det möjligt för AB Linjeflyg att driva en rationell verksamhet. Det förutsatta utredningsarbetet bör enligt utskottsmajoritetens mening genomföras av en parlamentariskt sammansatt utredning under det år då trafiken i varje fall måste vara kvar på Bromma. Det mesta av grundmaterialet finns, men eftersom ULF-utredningen var förhindrad att behandla frågan om eventuellt behållande av Bromma som flygplats är det nödvändigt att en jämförelse görs mellan olika alternativ för det slutliga ställningstagandet. Vad utskottsmajoriteten nu föreslår är alltså en ny utredning för att göra en riktig framtidsbedömning av inrikesflygplatsens slutliga lokalisering. Därmed borde det framgå att utskottsmajoriteten inte har tagit ställning vare sig för eller emot Bromma. Det vill vi göra när vi har det grundmaterial som vi i dag anser oss sakna. Bromma flygplats Bromma flygplats Jag är medveten om att detta är en fråga som skär rakt genom partierna. När utskottsmajoriteten nu redovisat sitt ställningstagande — som inte innebär ett avgörande för Bromma eller Arlanda — borde det vara möjligt att avgöra denna fråga i större enighet än vad utskottets betänkande kan bära syn för. Med den ovisshet som föreligger i avsaknad av riktigt faktaunderlag är inrikesflygplatsens slutliga lokalisering enligt min mening i dag ingen politisk skiljefråga. Vad som borde vara viktigt för riksdagens ledamöter i dag, oavsett om man representerar huvudkommunen eller utanför densamma liggande kommuner och regioner, är att få fram material för ett riktigt, slutligt ställningstagande. Att försöka göra gällande att utskottsmajoriteten genom sitt ställningstagande skulle skapa förutsättningar för en fortsatt dålig miljö inom Brommaområdet är ett påstående som jag tillbakavisar. Herr Mellqvist sade i sitt inledningsanförande att utskottsmajoriteten accepterade de olägenheter som nu finns. Jag vill ännu en gång säga att det förslag som vi här lägger fram innebär att man gör utredningen under den tid som flyget under alla förhållanden måste vara kvar på Bromma. Jag har tidigare påvisat hur bullerstörningarna minskat och visat att annat trafikbuller är större eller lika stort som flygplansbullret, och det viktigaste är att vi menar att denna utredning skall arbeta så snabbt att den kan slutföras och värderas under den tid som Brommaflyget ändå kommer att finnas kvar. Mot denna bakgrund är det för utskottsmajoriteten och många andra helt oförklarligt att reservanterna säger nej till ett utökat faktamaterial. s Jag vill, herr talman, också till herr Mellqvist med anledning av hans inledande anförande säga att det inte är riktigt att utskottet förutsätter att utredningen skall göras under ett eller några år, som herr Mellqvist uttryckte sig. På s. 6 i betänkandet har det klart utsagts att utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt och genomföras under det år som trafiken i varje fall måste vara kvar på Bromma. När det gäller frågan hur många människor som blir störda av bullret säger herr Mellqvist att det är fråga om 10 000-tals människor. Jag tror att det vore angeläget för både herr Mellqvist och mig att den utredning som vi begär kommer till stånd. Herr Mellqvist säger att det rör sig om 10 000-tals människor. I andra uppgifter nämns 8000 människor. Ytterligare andra uppgifter talar om 3 000 människor. Jag vill inte säga att någon av dessa siffror är riktig. Jag vill ha ett bättre sakunderlag innan jag tar ställning i den frågan. Låt mig också till herr Mellqvist säga att jag reagerar när herr Mellqvist i debatten föraktfullt talar om flygresenärerna som ”portföljbärare”. Jag tycker att det är att förenkla den här debatten mer än tillåtet. Vad är det man vill säga när man talar om flygresenärerna som portföljbärare och gratisresenärer, som får sina biljetter betalda av andra? Jo, det är att dessa portföljbärare skulle vara ett slags överklassmänniskor som vi inte kan inrätta vårt inrikesflyg efter. Om det i stället hade varit fråga om ett folkflyg, då hade det varit annorlunda. Jag protesterar mot det synsättet. Dessa portföljbärare är vanliga människor. Det är statligt och regionalt planerande tjänstemän, det är förtroendemän och tjänstemän från de kommunala och landstingskommunala organen. Det är människor anställda i näringslivet, och det är utländska kundbesök till företag i landsorten. Det är inte heller ovanligt att riksdagsledamöter använder flyget för sina resor i landet. Enligt min mening är alla dessa kategorier av människor nödvändiga för att samhället skall kunna fungera, och det är viktigt att de tillbringar så litet av sin tid som möjligt för själva resandet. Ofta är det också viktigt att de kan få sina förrättningar snabbt utförda. Om man inte generellt kan tala om ett folkflyg här i landet, så kan man i varje fall göra det när det gäller någon linje, exempelvis Gotlandsflyget. På den linjen är portföljbärarna, som herr Mellqvist säger, i klar minoritet. Det borde verkligen utredas vad en överflyttning till Arlanda skulle betyda exempelvis för folk i Gotlandsregionen i form av kostnader, tidsförluster och minskad resebekvämlighet. Låt mig också säga några ord till herr Magnusson i Kristinehamn. Herr Magnusson sade att han i en insändare läst att det skulle kosta en kvarts miljard kronor att rusta upp Bromma. Det behöver inte herr Magnusson läsa i insändare. Inför utskottet har såväl Pilotföreningen som luftfartsverket förklarat att man kan göra en alldeles utmärkt flygplats av Bromma för knappa 100 milj.kr. Jag vill också tillbakavisa det frågetecken som herr Magnusson satte i kanten när det gällde flygsäkerheten f. n. på Bromma, Det var i och för sig en anklagelse, riktad till de piloter som i dag startar och landar på Bromma. Men de har inför utskottet — vilket herr Magnusson måste vara medveten om -— förklarat att de inte flyger på ett flygfält, om de inte anser att flygsäkerhetskraven där är uppfyllda. Det var också en indirekt anklagelse mot luftfartsverket, som är huvudman och tillsynsmyndighet.

Herr talman! Herr Dahlgren säger att frågan om nedläggningen av Bromma flygplats skär rakt igenom partierna. Därför känns det angeläget för mig att här framföra vår riksdagsgrupps ställningstagande. Vi är i varje fall eniga i vår bedömning av att reservationen i stort täcker in våra uppfattningar i frågan. Jag vill gärna ha detta sagt nu. Sedan till frågan om antalet människor som blivit störda av flygbullret på Bromma och av andra bullerkällor, som herr Dahlgren också berörde. Vid behandlingen i utskottet har olika uppgifter lämnats, och en lekman har naturligtvis svårt att avgöra vad som är rätt. Docent Lundberg har hänvisat till att efter den 1 juli i år skulle antalet människor inom kritisk bullergräns vara ungefär 24 000. Med den undersökningsmetod som använts av Rylander och Sörensson kommer man fram till att 8 000 människor är svårt störda. Men även 8000 människor är många. Jag vill återigen poängtera vad jag sade förut: Jag tror inte att man med statistik och matematiska beräkningar kan täcka in allt det som ryms inom bullerstörningsbegreppet. Människan är inte så funtad att hon kan fångas in på så sätt i detta sammanhang. Här rör man sig på osäker mark, det är jag övertygad om. Vi är medvetna om att det finns andra bullerkällor och att även annat trafikbuller kan vålla stora problem. Men vi försöker ju överallt minimera trafikbuller; vi leder vägar förbi tätorter osv. för att undvika bullerstörningar. Man kan inte genom att hänvisa till annat trafikbuller försvara att en flygplats får ligga kvar inom tätbebyggelsen. När det gäller flygsäkerheten har jag hänvisat till en insändare. Jag bedömde det så att den person som hade skrivit denna var flygkunnig, och när han talade om en kvarts miljard kronor innefattade det upprustningen av flygfältet med tillgodoseende av de normer som ICAO uppställer.

Herr talman! Om det är så, herr Mellqvist, att riksrevisionsverket har haft det dåliga omdömet att använda det här uttrycket är det för den skull inte nödvändigt att herr Mellqvist sprider det. Herr Mellqvist kommer sedan tillbaka till uppgifterna om antalet störda. Jag vidhåller vad jag har sagt: Många uppgifter cirkulerar, och varken herr Mellqvist eller jag kan i dag säga hur stort det totala antalet störda är. Vi behöver alltså ha ett bättre underlag. Den intressanta frågan är naturligtvis den som herr Mellqvist tog upp i slutet av sin replik, nämligen vad som händer om Stockholms hälsovårdsnämnd säger nej till en fortsatt dispensgivning. I verkligheten är det emellertid inte Stockholms hälsovårdsnämnd som ger Linjeflyg tillstånd att flyga på Bromma utan det är luftfartsverket. Vad Stockholms hälsovårdsnämnd har att göra är att yttra sig över om det uppstår sanitära olägenheter eller inte. Om Stockholms hälsovårdsnämnd skulle säga nej till fortsatt flygning på Bromma efter den 1 januari 1976, vad vill herr Mellqvist då göra med det svenska inrikesflyget? Det är klarlagt att det inte kan tas emot på Arlanda förrän tidigast 1976-1977. Skall vi stoppa inrikesflyget totalt då här i landet? Jag ber om ursäkt, herr Magnusson i Kristinehamn, om jag uttryckte mig så att frågan om nedläggningen av Bromma flygplats skär rakt igenom alla partier. Vad jag avsåg att säga var att den skär rakt igenom de olika partierna. Det påståendet grundar jag på de uppvaktningar som vi haft inför utskottet. Där har funnits representanter för socialdemokrater, moderater och folkpartister. Jag är inte säker på om det varit någon kommunist med, och jag ber om ursäkt om jag har farit med osanning.

Herr talman! Om det är så, herr Mellqvist, att vi i utskottsmajoriteten sagt att det här utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt och skall göras under den tid som flyget under alla förhållanden skall vara kvar på Bromma, varför vill då reservanterna inte ha det material som utredningen under tiden kan arbeta fram? Man får ett bättre underlag för det slutliga ställningstagandet var inrikesflygplatsen skall vara lokaliserad.

Herr talman! Herr Dahlgren har talat för utskottet — konkret och bra tycker jag. Jag kommer att göra några randanmärkningar, och jag kommer att argumentera för Bromma för att därigenom försöka leda i bevis varför vi anser att vi bör ha åtminstone en utredning som inte gjorts i denna fråga. Några från moderata samlingspartiet kommer att ta upp allmänflyget och andra frågeställningar som berör olika delar av vårt land. Om denna ärade kammare i dag skulle följa reservationen och inte medge en förutsättningslös utredning av flygplatsfrågan i Stockholmsområdet, där Bromma skulle vara ett alternativ, då tror jag att framtidens dom mot riksdag och regering blir mycket hård. Internationella experter på flygplatsfrågor har gett sitt ampla lovord över att Bromma har bibehållits som inlandsflygplats.

Jag tror att detta kommer att uppfattas som en stor dumhet. En flygplats i Sveriges huvudkommun är inte bara en angelägenhet för denna kommun. Det är, när det gäller Stockholm, en inbjudan till alla kommuner att trafikera denna. Och det är inte bara en inbjudan, det är och förblir en nödvändighet för att kommunikationerna i vårt land skall fungera väl.

Förutsättningen för en del av dessa flygplatser kommer delvis att försvinna eller försvagas. Den statliga satsning som skett på de flesta flygplatser i vårt land och tillika på det inrikesflyg som trafikerar Bromma bygger på kalkyler, där Bromma är huvudkomponenten. Jag vill när herr kommunikationsministern befinner sig i kammaren fråga: Kan ni och kan reservanterna bestrida detta? Det är en viktig fråga, och jag begär att få den besvarad. Jag anser att Bromma är en samhällsfråga, en nästan hela Sveriges samhällsfråga. Mot den bakgrunden måste vägas de olika problem som givetvis uppstår för Bromma och befolkningen i dess närhet. Men samtidigt måste hänsyn tas till de människor i stora delar av vårt land som är trafikanter, för ute i landet har kommuner och enskilda människor satsat pengar och också medgivit störningar för att tillgodose tidens och utvecklingens krav från kommunikationssynpunkt. Är det bullermätningarna i Bromma som skall vara avgörande för huruvida flygplatserna i Gävle, Borlänge, Visby, Hultsfred, Karlstad, Jönköping och Kalmar skall vara kvar eller ekonomiskt kunna gå ihop? Herr talman! Jag accepterar att en avvägning måste ske, och är bullerstörningarna icke acceptabla, då får vårt inrikesflyg ge vika. Då får regeringens och kommunernas lättsinne att satsa stora pengar på inrikesflyg vika för det obehag det åsamkar den enskilda människan i Bromma. Men vet vi detta? Vet vi att så är förhållandet? Vet vi hur många människor som i morgon blir svårt störda, där bullerstörningarna inte är acceptabla? Vi vet det icke mot bakgrunden av den närliggande tekniska utvecklingen. Vi vet att om vi alltfort använder de snart utrangerade Metropolitan-planen blir tusentals människor mycket störda. Men vi vet också att vi med stormsteg är på väg mot helt andra flygplanstyper, som ställer tidigare beräkningar på huvudet och som för en vanlig normal människa gör klart att man måste ta hänsyn till detta och göra en ny utredning. Reservationen från socialdemokratiskt håll är, tycker jag, ett ganska egendomligt aktstycke för att vara skrivet på departementet. Det ger en framställning som om flyget var statiskt. Det ger ett intryck av att Bromma vore en angelägenhet bara för Stockholm. Det tar ingen hänsyn till förändringar i kommunikationerna mellan för Linjeflyg viktiga orter, där flygfrekvensen med stor sannolikhet - om Bromma försvinner — antingen läggs ned eller blir av mindre betydelse. Det tar heller inte hänsyn till expertisens mycket noggranna beräkningar om kommande bullernormer, någonting som givetvis en utredning med tanke på de nya flyg Bromma flygplats Bromma flygplats planstyperna skall ge sin syn på.

Störningen från en trefaldigt förstorad F 28-flotta blir högst en tiondel av den störning som rådde 1972. Enligt de beräkningar som gjordes 1972 ansågs cirka 30 000 människor mycket störda. Nu gäller det alltså 10 96 av dessa. Det är mycket underligt att regeringen skall utgå från gamla siffror och ta dem som motiv för att en undersökning inte skall ske. Även herr Mellqvist nämnde detta. Vad är enligt regeringens bedömning den tolerabla bullergränsen, där hänsyn givetvis skall tas också till det ökade buller som uppstår på Arlanda, när en överflyttning sker, och det buller som också förefinns på alla andra flygplatser i vårt land?

Just detta att vi skaffar de kommande moderna flygplanstyperna, herr Magnusson i Kristinehamn, ger oss ett underlag för ett folkflyg och ger oss möjlighet att inrätta tvärflygförbindelser i detta land av helt andra dimensioner än som för närvarande är fallet. Vi är i detta avseende ganska underutvecklade. Framtiden ställer i utsikt större jetplan med lägre buller, t.ex. Airbus med plats för 200 personer och VFV 614, ett holländskt plan med 44 platser. För en lekman, som har att lyssna på expertis och sedan efter sin förmåga har att göra en bedömning av vad som förefaller rimligt och riktigt, synes det som om regeringen är på väg att skapa miljöproblem i stället för att, som dess ambition är, förbättra miljösituationen. Och jag skall förklara det. För regeringen har det varit en ambition att ta hänsyn till miljöaspekten före de ekonomiska fördelarna. Det är naturligtvis lovvärt att så sker. Enligt mitt förmenande förlorar man i både miljö och ekonomi, om Bromma inte kommer med i bilden. Ett slopande av Bromma kan komma att få till följd att vi skaffar fel flygplan, som ej är anpassade till olika förhållanden. Om man kommer fram till att Bromma skall behållas, tvingar man myndigheterna att förbereda, planera och inköpa de mest tystgående planen. Då är man angelägen om att så snabbt som möjligt byta ut dagens F-28 mot morgondagens mer tystgående plan. Då går man in för att planera en stor del av vårt närliggande kommunikationsområde med exempelvis Dash 7. Då vinner man miljömässiga fördelar inte bara på Bromma utan över allt på flygplatserna ute i landsorten. Varför talar regeringen aldrig någonting om detta, om alla de människor i landsorten som är mer eller mindre störda. Och än mer: luftföroreningarna blir avsevärt lägre om Bromma bibehålls. En F-28 ger i förhållande till Metropolitanplanen en med 90 96 förbättrad miljösituation på Bromma. En F-28 på Arlanda ger bara 70 96 förbättring, allt detta mot bakgrunden av den ökade trafiken på vägarna, mer förbrukat bränsle och längre markkörning på själva flygplatsen. Man måste lägga ihop alla dessa olägenheter. De vackra deklarationerna att det är av miljöskäl som man lägger ner Bromma stämmer inte, om hänsyn tas till alla faktorer och den samlade miljöeffekten för inrikesflyget här i landet. Det är min uppfattning.

Så de ekonomiska konsekvenserna. ULF-utredningen talar om en överflyttning. Man säger att den kostar omkring 300 milj.kr. Beloppet stiger säkert till 1978. Arlanda räcker till år 2000 eller 2010. Ny flygplats måste skapas, vilket kostar 400 å 500 miljoner. Till det kommer värdeförstöring och den trafik som måste upprättas mellan Arlanda och Stockholm — min vän John Magnusson har talat för spårbunden trafik. Det är fråga om 800 000 resor — 800 000 människor skall fraktas till och från Arlanda 41 kilometer, utom de resor som redan gjorts, med avdrag för någon procent som skall flyga vidare. Det är någon procent, herr Mellqvist, som skall flyga vidare. Ur miljösynpunkt skulle krävas spårbunden snabbtrafik. Detta innebär stora ekonomiska åtaganden, samtidigt som ekonomin ute i landet på flygplatserna försämras. Låt vara att vi vinner vissa ekonomiska fördelar genom att använda större och samma typ av jetplan i stället för mera differentierade flygplanstyper, men inte en gång det är säkert. Därför bör vi utreda saken. Det här ärendet om en utredning av flygplatserna i Stockholm med Bromma som alternativ förvånar oss mer och mer. Hur kan man göra det troligt för människorna i detta land att en utredning skulle äventyra lösningen av flygplatsfrågan i Stockholm. Det är ju egentligen detta man säger i reservationen. Landshövdingar, landstingsmän, kommunfolk — de flesta socialdemokrater, tror jag — har meddelat sin uppfattning och begärt en utredning. De har besökt utskott och olika instanser under hela denna vår. Varför, herr kommunikationsminister, inte släppa litet på prestigen, vara litet mjukare och möta de lokala representanterna både i Stockholm och ute i landet och genom en utredning bevisa att ni har rätt? Sker icke det, kommer alltid att kvarstå misstanken att det inte är sakfrågan ni slåss för utan någonting annat. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan. Bromma flygplats Bromma flygplats
Herr talman! Det är egentligen bara en sak jag tänker ta upp. Herr Lothigius sade att de tystgående planen, Dash 7, kommer att utgöra garantin för att vi får till stånd ett folkflyg. Jag sade i mitt tidigare anförande att jag tycker att det är ett väldigt intressant perspektiv med de tystare planen, men de kan ju vara lika angelägna att ha på Arlanda, efter vad jag kan förstå. Under utskottets behandling har jag inte fått någon uppfattning om när dessa plan skulle kunna tänkas som en realitet på Bromma. Studerar man dagens tidningar får man, som jag sade förut, den bestämda uppfattningen att exempelvis Linjeflyg inte är intresserat f.n. Bolaget anser att planet är för dyrt helt enkelt, och det är också en sak som man måste ta hänsyn till i sammanhanget. När det sedan gäller miljöaspekter på trafiken mellan Arlanda och Stockholm anser jag att på sikt löser man dessa problem bäst med spårbunden trafik. Den typen av kommunikationer kommer att lösa många miljöproblem.

Herr talman! Först några ord till herr Magnusson i Kristinehamn. Det är alldeles givet att om man får en flygplanstyp som kan vara acceptabel för Bromma, innebär detta förutsättningar att bättre kunna göra ett folkflyg. Man har en möjlighet att komma direkt till stan via en näraliggande flygplats, och då finns också förutsättningar att driva tvärlinjer i detta land. Även andra samhällen kan då bygga flygplatser där landningsbanan kanske bara behöver vara 600 meter och som ger mycket låga kostnader i jämförelse med dagens investeringar. Detta kommer att hjälpa oss till ett folkflyg. Jag är naturligtvis ledsen att jag retade upp herr Mellqvist genom att säga att reservationen skrivits i departementet. Det är väl inget fel. Det är en mycket bra skriven reservation. Men jag tyckte den så väl fick fram vad man i departementet tycker i den här frågan, och jag tyckte det var naturligt att dessa åsikter finns inskrivna i detta aktstycke. Jag tycker nog, herr Mellqvist, att om vi skall tala om flyg så måste vi ligga långt framme. Det är en nödvändighet att vi verkligen är på bettet och följer med vår tid. Om jag inte är felunderrättad så är Dash 7 ett plan som nu börjar serietillverkas. Vi kan redan ställa oss i kö för inköp av detsamma, och vi kan ganska snart få det. Jag tycker alltså att man skall hålla sig långt framme och vara förutseende. Är vi inte det binder vi oss för en lång framtid vid en flygplanstyp som kanske inte passar oss och då kommer vi att ligga efter. Det är bakgrunden till mina synpunkter i det här sammanhanget.